Herr talman! Jag har ingen ambition att gå ut med några påståenden. Jag kan överlämna den artikel från hösten 1989 där de här orden förekom, men jag har den inte med mig i dag, och jag vill inte nämna några namn. Jag skall skicka denna artikel till invandrarministern. Dessutom har ett pressmeddelande gått ut från invandrarministern där uttrycket missbruk av asylrätten förekommer sex gånger. Missbruk av asylrätten, vad är det? Det kan möjligen förekomma ibland, det kan jag gå med på. Men detta togs upp på ett sådant sätt att det var fråga om missbruk av asylrätten så fort någon försökte få stanna i Sverige utan att ha giltiga skäl. Jag står därför fast vid det som jag har sagt. Jag har ingen som helst ambition att ta upp några saker här som jag inte har belägg för, och det är inte fråga om någon allmän välmening, utan jag vill ha bort sådana uttryck om dem som söker skydd i Sverige. Jag vill också ha bort uttrycken icke trovärdig, överdrivet och upptrappning, som gör att man så att säga inte litar på dessa människor. Jag anser att det skall vara en omvänd bevisföring i detta sammanhang. Man skall överbevisa den asylsökande om att han eller hon har fel i stället för att använda den nuvarande bevisföringen. Det ligger mycket allvar bakom detta, och jag skall överlämna denna artikel till invandrarministern.
Herr talman! När de gäller flyktingbarnens rätt till sjuk och hälsovård vill jag säga att det är mycket bra att Maj-Lis Lööw nu säger sig vara beredd att ändra på saker och ting när det gäller de bristande rättigheter som de asylsökande barnen har till sjukoch hälsovård. Detta är inte något nytt problem, utan det har varit ett problem under en längre tid. Vårt yrkande om att asylsökande barn skall ha samma rätt som andra barn i Sverige till tandvård och till sjuk och hälsovård har avstyrkts av utskottsmajoriteten. Eftersom socialdemokraterna har avstyrkt vårt yrkande har vi fått reservera oss. Det hade därför varit mycket skönt om vi vid diskussionen i utskottet hade fått den socialdemokratiska gruppen med oss, eftersom Maj-Lis Lööw nu säger att hon är beredd att ta konsekvenserna av den kritik som förs fram i rapporten. Jag hoppas att detta innebär ett löfte från Maj-Lis Lööw att se till att de asylsökande barnen får samma rättigheter som svenska barn på detta område och att vi därmed kan undanröja dessa hälsoproblem när det gäller de asylsökande barnen. Beträffande diskussionen om riktiga eller falska flyktingar vill jag säga följande. Det uttryck som jag tror har förekommit mest i debatten från regeringens sida är att man har talat om att en viss grupp, en mindre grupp, är att betrakta som riktiga flyktingar. Då har man menat konventionsflyktingar. Men med detta språkbruk har väldigt många människor bland allmänheten dragit den automatiska slutsatsen att de andra flyktingarna inte är riktiga flyktingar utan att de kanske har kommit hit mest på pin kiv eller av något annat skäl. Detta har skapat förvirring och oklarhet i debatten. Jag tror inte att regeringen kan undandra sig ansvar för den förvirringen.

Herr talman! Maud Björnemalm tycks ha gjort slut på sina intelligenta argument när det gäller min syn på invandrarpolitiken. Nu tar hon till rena sluggerargument, för att inte säga lögner. Men låt oss höja oss och i stället diskutera sakfrågor. Jag skulle vilja ta upp flyktingkvoten.

Det tog åtskilliga veckor. När regeringen hade tagit initiativ och lagt fram ett förslag om 2 000 personer kunde alltså utskottet fatta ett beslut. Jag vill visa det symtomatiska att det som förefaller vara ett initiativ av regeringen faktiskt bara innebär att oppositionen äntligen lyckats få igenom sitt krav. Jag vill också fråga Maud Björnemalm vad hon tror kommer att bli resultatet av vår skrivning om möjligheten till temporärt arbetstillstånd för asylsökande. Hoppas hon att det kommer att kunna bli en möjlighet för en större grupp asylsökande eller tror hon att det kommer att kunna användas enbart i undantagsfall? Jag själv ser en risk med att vårt fina initiativ kan förvandlas till en ganska marginell historia. Jag skulle gärna vilja att Maud Björnemalm säger emot mig på den punkten.
Herr talman! Även vi moderater har riktat viss kritik mot invandrarverket. Vi menar att man får se över sin verksamhet, rationalisera och organisera som alla andra statliga verk. Nog tål invandrarverket litet kritik, det är jag helt övertygad om. Det finns verk och myndigheter i detta land som inte bara får tåla kritik, utan starka neddragningar, hårda bantningar och omorganisationer. På ett verk fick man reda på i pressen att verket skulle läggas ned från den ena dagen till den andra. Den lilla andeviskning som vi möjligen kan ha gjort om att allt inte är bra på invandrarverket anser jag att man får tåla. Invandrarverket har till skillnad från alla andra statliga verk fått alla de pengar de har behövt under åren. De har behövt pengarna och vi har släppt till dem för att det har rått en svår situation. Men när det t.o.m. för en medlem av denna kammare ibland är svårt att få ett besked från invandrarverket, kan man nog ifrågasätta viss del av verksamheten. Det står jag för. Ragnhild Pohanka sade att beslutet om arbetstillstånden kan bli en phyrrusseger. Jag hoppas verkligen att det inte blir det, utan att vi skall kunna lita på den beställning vi har gjort. Vi moderater har motionerat om detta i säkert tio års tid. Vi hade naturligtvis velat ha en mycket klarare skrivning än den som har kunnat åstadkommas här. Det är, precis som Maria Leissner sade tidigare, en kompromiss som vi har fått godta. Läser man på s. 21 i betänkandet ser man tyvärr att texten haltar litet. Maud Björnemalm har kanske inte läst ända till slutet. Jag skall läsa upp den mening som vi tycker är viktig. Det står faktiskt att utskottet bedömer ''att frågan om temporära arbetstillstånd för asylsökande behöver utredas närmare, och regeringen bör snarast möjligt återkomma till riksdagen med förslag i frågan.'' Det finns en klar begäran från utskottsmajoriteten att ett sådant förslag skall komma. Det vill jag verkligen betona. Jag vill också ställa frågan huruvida utskottsmajoriteten är beredd att trycka på så att regeringen effektuerar denna beställning.
Herr talman! Jag ställde en fråga i mitt inledningsanförande till Maud Björnemalm angående anslag och bidrag till invandrarnas riksorganisationer. Det står i budgetpropositionen att regeringen skulle återkomma med regler och en kraftig uppskrivning av bidragen till invandrarnas riksorganisationer. Jag undrar om Maud Björnemalm kan svara på den frågan. Jag sade också i mitt inledningsanförande att de tillfälliga arbetstillstånden var en kompromiss. Där delar jag Maria Leissners och Gullan Lindblads uppfattning. Men vi har som sagt också möjlighet att återkomma i den frågan när vi skriver motioner med anledning av regeringens proposition. Den motionstiden går ut den 12 juni. Reservation nr 15 gäller undervisning och sysselsättning för asylsökande. Har man aldrig funderat på att göra någon utvärdering av varför deltagandet är så lågt som 40 % i svenska för invandrare? Det är bättre att man tittar på vad det är för fel än att bara skära bort verksamhet.
Herr talman! Nog vet Maud Björnemalm att det förekommer förtryck på många arbetsplatser, på många förläggningar och i många situationer i vårt samhälle. Mobbning är inget nytt begrepp. Här har vi gruppen som är mycket mer utsatta, för de har inte den trygghet som vi svenskar har i en utsatt situation. Förra gången tog jag upp speciella saker. Det hade gått ett brev till invandrarministern om detta förtryck. Jag besökte flyktingförläggningen tillsammans med bl.a. ett kommunalråd, och vi konstaterade att det inte var bra. Jag hade inte tänkt yrka bifall till reservationen den här gången. Men efter det att jag besökt ytterligare ett par flyktingförläggningar där samma signaler kom från lärare, personal och flyktingar, yrkar jag bifall till den en gång till. Jag tycker inte att det är så hårresande att tala om det. Människor är utsatta när de är flyktingar och asylsökande. Det är kanske en för liten personal som arbetar här, men den utövar förtryck. Vi kan ta rena fakta. Flyktingarna får på sina håll inte lämna sin förläggning utan särskilt tillstånd. Man påstår olika saker som skäl för detta. De får inte ta emot besök. De får t.ex. inte reda på att de har rättighet att byta advokat. De får inte veta att de har rättighet att få en annan tolk. Sådana saker är ett dolt förtryck. Men det förekommer också direkt öppet förtryck på flyktingförläggningarna. Om man inte vill ta i detta, inte vill se det, kan man naturligtvis låta det blåsa kring mig som det påstås att det blåser kring invandrarverket. Jag tycker att det är bra att man ger luft åt detta, att man talar om att det förhåller sig på det här viset. De bevis som jag lade fram förra gången, jag kan plocka fram dem nu också, skickades i brev till invandrarministern.
Herr talman! Ragnhild Pohanka och jag har tydligen litet olika uppfattningar om vad som är upprörande. Jag tycker faktiskt att det är ganska upprörande när en riksdagsledamot står här i kammaren och anklagar personalen på invandrarverkets förläggningar för förtryck och inhuman behandling av de asylsökande. Självklart skall Ragnhild Pohanka ta kontakt med invandrarverket, så att den här saken åtgärdas. Jag har nämligen frågat på invandrarverket och det finns ingen som känner till att det förekommer något förtryck. Förekommer sådant skall det naturligtvis beivras. När det gäller flyktingkvoten, Maria Leissner, var en höjning aviserad i budgetpropositionen. Men det spelar snart ingen roll vad man säger i den här kammaren, för folkpartiet vet alltid bäst och är alltid bäst, enligt Maria Leissner. I fråga om temporära arbetstillstånd har utskottet sagt i sin skrivning, att eftersom frågan är komplex behöver den utredas ytterligare. Det är på intet sätt för att förhala frågan, utan det är för att frågan är mer komplicerad än man kan tro. Man måste också undersöka huruvida detta förslag kommer i konflikt med andra lagar. Det är inte bara för utskottet att rätt upp och ned bevilja arbetstillstånd för asylsökande. Jan-Olof Ragnarsson frågade om invandrarorganisationerna. Om jag minns rätt är det precis som Jan-Olof Ragnarsson sade, att man håller på att utarbeta nya regler. Man kommer även att ge organisationerna ett förhöjt stöd. Men hur långt detta arbete har kommit kan jag tyvärr inte säga så här på rak arm. Men det är på gång i alla fall. Beträffande det låga deltagandet i svenskundervisning har man gjort undersökningar på en del förläggningar. Många asylsökande tycker inte att de har någon anledning att lära sig svenska innan de har fått besked om att de får stanna i landet. Det temporära arbetstillståndet, för att återgå till det, är också en känslig fråga. När jag sade att Maria Leissners intresse oftast stannade vid gränsen, var det faktiskt inte sluggerfasoner. Jag menade det. Jag har aldrig hört Maria Leissner bekymra sig om de över 16 000 utländska medborgare som vi redan har i landet och som är arbetslösa. Det kanske vore befogat att vi någon gång också diskuterade deras situation och inte bara talar om dem som går och väntar på besked om huruvida de får stanna i Sverige eller inte.

Herr talman! Jag tackar Maud Björnemalm för erkännandet att folkpartiet alltid är bäst. Det är inte ofta vi får sådana komplimanger. När det gäller flyktingkvoten undrar jag: Om socialdemokraterna i riksdagen visste att det skulle komma en proposition, som innehåller ett förslag om en höjning av flyktingkvoten till 2 000, hur kom det sig då att socialdemokraterna i första vändan, när vi klubbade förslaget i utskottet, sade nej och därigenom blev överkörda av de andra partierna? Det var ett onödigt nederlag. Det hade varit mycket roligare om vi hade kunnat komma överens med en gång. Det allra roligaste hade förstås varit om det redan i budgetpropositionen hade funnits ett förslag. Björnemalm är en känslig fråga. Det gör mig litet orolig. Jag trodde ändå att vi hade träffat en överenskommelse -- och att vi alldeles strax skulle fatta ett beslut -- om att begära ett förslag från regeringen om rätt till tillfälligt arbetstillstånd för sådana personer som inte beräknas få besked från invandrarverket under de första sex månaderna. Jag hoppas att vi nu är överens och att det kommer ett sådant förslag från regeringen. Jag hoppas också att socialdemokraterna inte strävar emot, när det nu finns en överenskommelse. För säkerhets skull vill jag fråga Maud Björnemalm om hennes avsikter när det gäller denna fråga. Om Maud Björnemalm aldrig har hört mig eller folkpartiet liberalerna bekymra sig om de 16 000 arbetslösa och invandrarnas problem på arbetsmarknaden, kan Maud Björnemalm hos utredningstjänsten säkert begära utdrag ur de anföranden som jag har hållit under ett antal år i riksdagen och de motioner som vi har väckt med krav på åtgärder mot etnisk diskriminering i arbetslivet. Vi har nu under ett antal år framställt krav på möjligheter för asylsökande att arbeta redan under väntetiden för att underlätta deras inträde på arbetsmarknaden. Vi har även ställt många andra krav, som har att göra med hur man bäst skall kunna bygga broar för de asylsökande och övriga invandrare in i det svenska arbetslivet och därmed den svenska gemenskapen. Vi har under en lång tid haft rätt mycket att erbjuda på det området. Maud Björnemalm är välkommen att sätta sig in i vad vi egentligen har sagt.
Herr talman! När det gäller den fråga som vi nu diskuterar, alltså temporära arbetstillstånd för väntande asylsökande, är sanningen den att socialdemokraterna hela tiden styvnackat har sagt nej till sådana. Erkänn att det var först när vänstern hade ändrat ståndpunkt och kommit med förslag om temporära arbetstillstånd efter tre månader som vi fick en majoritet i utskottet. Det är klart att det var en omvändelse under galgen. Men jag tar ändå svaret till intäkt för att det nu snarast möjligt kommer ett förslag, eftersom det finns en klar beställning från utskottet. Den som vill understryka det hela ännu litet kraftigare kan naturligtvis rösta på reservation 16, där vi säger att temporära arbetstillstånd skall beviljas senast sex månader efter asylansökan. Det är ett ytterligare betonande av allvaret i denna vår begäran.
Herr talman! Ironi är svårt, Maria Leissner. Vi har inte sagt nej till höjd flyktingkvot. Vi har hela tiden sagt att vi anser att flyktingkvoten skall höjas, men vi ville avvakta tidpunkten. Vi sade inte nej i utskottet, utan vi ville även där dröja litet därför att vi visste att en proposition skulle komma. Vi ville avvakta princippropositionen om en ny flyktingpolitik. När det gäller de temporära arbetstillstånden har utskottet skrivit till regeringen och beställt en utredning. Vi har från socialdemokratiskt håll inte reserverat oss. Alltså accepterar vi utskottets beslut. Vi har även deltagit i diskussionen om utformningen av skrivningen i utskottets betänkande.

Herr talman! Jag och många fler har fått anledning att stifta bekantskap med problematiken runt flyktingar, även om man som jag inte är ledamot i det utskott som handlägger dessa frågor. Många fler än jag har ställt sig undrande över hur flyktingmottagandet och invandrarpolitiken egentligen fungerar. Jag har försökt skaffa mig information så gott jag har kunnat. När riksdagsåret slutade i fjol sommar, beslöt jag att mer ingående sätta mig in i hur invandrarpolitiken fungerar. Jag besökte tolv olika slussar och förläggningar. Under det gångna riksdagsåret har det blivit några återbesök och några nybesök. Jag beslöt mig för att välja ut några asylsökande, som jag bedömde hade politiska flyktingskäl. Eftersom jag på mitt ansvar i vår riksdagsgrupp har Iran, Irak, Turkiet och Kurdistan, anser jag mig väl informerad om de politiska förhållandena i dessa länder, om de olika oppositionella politiska partier och grupper som finns där och om den grad av förföljelse som dessa grupper utsätts för. Därför blev mitt val en kurdisk ensamstående kvinna, en iransk man med sin femåriga flicka -- mamman och en pojke var kvar i Iran; det blev ett återanknytningsärende -- samt ett iranskt par utan barn. Alla tillhörde olika organisationer. Jag följde ärendena hela vägen. Det har varit många och ibland rent otroliga turer. Det sistnämnda fallet -- det iranska paret, som också har fått barn under året -- blev klart för en vecka sedan i första instans. Ingen av dem fick politisk flyktingstatus. Jag vill också säga några ord om handläggningstiderna, som jag kom i kontakt med, och den rent otroliga byråkrati som behäftar invandrarverket. Den ensamme pappan hade suttit i ett hotellrum med sin flicka i fem månader. Flickan mådde dåligt. Det fanns ett 30-tal barn under skolåldern på hotellet, men ingen organiserad barnverksamhet förekom. Det kunde vara ett skäl till att flickan mådde sämre än hon hade behövt göra. När jag ringde regionkontoret för att höra hur långt ärendet hade hunnit, fick jag besked om att handläggaren var sjuk och att akterna var inlåsta hos honom. Man kunde inte ge besked om hur länge han skulle vara borta. Efter någon vecka ringde jag igen och fick då veta att ärendet var avgjort för en månad sedan men att man inte hade haft tid att skriva ut beskedet. Man skickade dock ett fax till förläggningen, och kommunplacering skedde efter en vecka. Det dröjde ytterligare en och en halv månad innan det skriftliga beskedet kom, vilket orsakade mannen en del besvär. Jag följde med vid kommunplaceringen för att se hur den gick till. Det var i detta fall tur, eftersom den iranske mannen inte ens kunde få ut pengar på den avi som han hade fått på flyktingkontoret. Posten godkände inte det enda papper som han hade: det med tumavtrycket på som man får vid första polisförhöret. Det iranska parets ansökan blev inte klar förrän efter ett år och fem månader i första instans, trots att paret sades ligga i en förturskö på grund av att kvinnan befann sig i mycket dålig psykisk kondition. Så något om hur jag upplevt situationen på slussar och förläggningar. Jag skulle kunna berätta hårresande exempel på vad jag sett och upplevt, men jag väljer att berätta om en förläggning som fungerar bra, nämligen Röda kors-förläggningen i Söderfors. Där har man asylsökande från öststater, man har araber och chilenare. Man visste att ca 80 % av de asylsökande kommer att sändas tillbaka men att de skulle finnas på förläggningen ungefär ett år. Man hade dragit konsekvenserna av de faktiska förhållandena, att man inte kunde påverka möjligheterna för dessa att få stanna eller påverka längden på deras vistelse i Sverige. Man ställde sig då på förläggningen frågan: Hur kan vi använda tiden på ett för den asylsökande bästa sätt? Vad kan vi ge de här människorna att ha med sig till sitt hemland? Hur kan vi undvika att bryta ner dessa människor? Man har nu en skola och ett daghem med samma standard som svenska daghem och med utbildad personal. Förutom svenskundervisning kan man välja att läsa engelska eller datakunskap. Man har upprättat arbetslag som utför oavlönat arbete till idrottsföreningar och andra organisationer i kommunen. Mer i förtroende fick jag också veta att man ibland var tvungen att röra sig i gränslandet till det otillåtna för att kunna erbjuda de kunskaper man vill erbjuda och en meningsfull sysselsättning. Varje anställd, vaktmästare, chaufför, ekonomibiträde och handläggare har en lärling med sig i sitt arbete. Man ger ut ett veckoblad på de språk som finns representerade på förläggningen och på svenska till folket i Söderfors. Det är en förläggning där det sjuder av arbete och idéer. Där såg jag inga oroligt vankande, sysslolösa och deprimerade människor, som är den vanligaste synen när man kommer till en sluss eller förläggning. Söderfors förläggning läggs ned i december, liksom de andra tre Röda korsförläggningarna i landet. Jag vill inte föregripa den interpellationsdebatt som kommer att hållas senare i dag och som handlar bl.a. om folkrörelseengagemang i flyktingmottagandet. Invandrarverket uppvisar en stor ovilja. Man sköter dåligt de kontakter som folkrörelseorganisationerna kan erbjuda. Det vore väldigt intressant att få belyst varför. Vilken verksamhet det än gäller beror det till stor del på personalen om verksamheten blir bra eller dålig, men även på vilken utbildning personalen har, på människosyn, regler, lagar och förordningar som omgärdar verksamheten. Jag är inte rädd för att kritisera statens invandrarverk. Jag tycker att invandrarverket är byråkratins högborg i Sverige. Det är mycket svårstyrt. Sunt förnuft verkar vara bannlyst där, och verket har en verksamhetsutformning som skapar miljöer och arbetsförutsättningar där humanism och medmänsklighet har mycket svårt att trivas och utvecklas. Jag vill anknyta till den debatt som fördes här i kammaren mellan Pohanka och Björnemalm om att det naturligtvis inte är den enskilda personalens fel att det ibland blir fel, eftersom personalen är organisationens fångar. Jag tycker att invandrarverket har varit en tummelplats för organiseringsmarodörer.

Detta är lika nödvändigt där som inom annan offentlig verksamhet. Jag tycker att vi är alldeles för rädda och flata när det gäller att kritisera invandrarverket och den organisation som där har byggts upp. Jag ställer mig bakom vänsterpartiets reservationer till detta betänkande.

Herr talman! Carl Frick har frågat mig hur det förhåller sig med vad han kallar den svenska polisintegrationen med EG. Jag har i skilda sammanhang redovisat vad den ökade internationaliseringen kan innebära både när det gäller utvecklingen av den gränsöverskridande kriminaliteten och i fråga om det internationella polissamarbetet. Bl.a. har jag redovisat Sveriges kontakter med den s.k. TREVI-gruppen och dess arbete. TREVI är ett samarbetsorgan inom EG-staterna för polis och säkerhetsfrågor. Några s.k. likasinnade länder, däribland Sverige, informeras regelbundet av gruppen och följer nära deras arbete. Inom TREVI diskuteras bl.a. frågor om europeiskt polissamarbete. Därutöver har Sverige genom bilaterala samarbetsavtal inom polisområdet sökt utvidga samarbetet ytterligare med ett par länder som i dessa sammanhang har stor betydelse för Sverige. Polisverksamhetens dagliga internationella kontakter sker främst genom de kanaler som polisarbetet traditionellt har använt sig av, exempelvis via Interpol och genom i andra länder utplacerade sambandsmän. Med de nordiska länderna har vi sedan länge haft ett utvecklat och ändamålsenligt samarbete. Jag har vidare i den proposition om förnyelse inom polisen som lades fram förra våren och som riksdagen godkänt lämnat en samlad redovisning av aktuella frågor om det internationella polissamarbetet. En av slutsatserna i propositionen var att det är särskilt angeläget att finna vägar för ett utvidgat och mer reglerat samarbete på polisområdet med länderna i EG. Det polisiära internationella samarbetet bedrivs alltså i olika fora och former. Bakgrunden till att det polisiära samarbetet utökas är givetvis att brottsligheten internationaliseras alltmer. Vill vi med kraft bekämpa terrorism, narkotikabrottslighet och annan grov internationell brottslighet måste polisarbetet utvecklas inte bara nationellt utan även internationellt. En utveckling mot ett mer långtgående polisiärt samarbete i synnerhet i Europa behövs också för att vi skall kunna möta den kriminalitet av annat slag som kan bli följden av att rörligheten över gränserna ökar. Det får inte bli på det sättet att den internationellt orienterade brottsligheten skall kunna dra fördelar av ett outvecklat polisiärt samarbete länderna emellan. Som jag ser det befinner vi oss trots allt ännu i ett inledningsskede när det gäller det internationella samarbetet mot brott. Det finns åtskilliga frågor som måste diskuteras och som vi måste finna bra lösningar på. Några av de mer kontroversiella frågor som debatterats den senaste tiden har varit frågan om en gemensam europeisk polis. Denna fråga rymmer åtskilliga komplikationer, och meningarna går starkt isär bland EG-länderna. En annan fråga som diskuterats har varit om de nationella polisorganisationerna skall få gå in i grannlandet och där utföra visst operativt arbete. Den senare frågan har reglerats för vissa av EG-länderna, nämligen Tyskland, Frankrike och Beneluxländerna, i det s.k. Schengenavtalet som avses träda i kraft 1992. Genom avtalet får Schengenländernas polisorganisation möjlighet att följa efter brottslingar in på ett annat lands territorium och där även företa tillfälliga ingripanden. Efterföljandet är omgärdat av en mängd villkor, bl.a. begränsning till tid och geografiskt område och för vilka brott efterföljandet får ske. För svenskt vidkommande är det angeläget att vi deltar i och påverkar utvecklingsarbetet och att vi i ett tidigt skede får lämna de svenska synpunkterna och söka påverka utvecklingen i en för oss önskvärd riktning. Det finns inga färdiga strukturer eller samarbetsformer för det internationella polisarbetet som är tvingande för Sverige och som inte stämmer överens med vår syn på polisverksamheten.

Herr talman! Jag tackar så mycket för svaret, som jag tycker delvis är litet svävande. Utgångspunkten för min fråga var en artikel i Dagens Nyheter från den 13 april, där det skildras hur man i EGs inre kärna -- Tyskland, Frankrike, Benelux -- tillåter polisaktiviteter över nationsgränserna. Artikeln oroade mig. Jag är fullt på det klara med att man måste ha ett internationellt samarbete i fråga om brottslighet, särskilt i samband med en EG intregration. När alla gränskontroller skall slopas är man naturligtvis tvungen att hitta former för hur man skall bemöta den internationella brottsligheten, som kan förväntas få ett stort uppsving nu när bromsarna släpps. Jag hade ändå önskat att ministern skulle ta tag i den viktiga frågan om aktiva polisinsatser av polis från andra länder på svensk mark. Såvitt jag förstår är detta något som vi kan förvänta oss vid en EG integration. De utländska förföljande poliserna går efter sina lagar och inte efter de svenska. Dessa poliser kommer alltså att arbeta i Sverige efter de lagar som de är vana vid och lärda att följa. Det innebär att vi kommer att få poliser i Sverige som inte arbetar efter svenska lagar utan efter främmande länders lagar. Det är då stor risk för att dessa poliser bryter mot svenska lagar, om nu inte de utländska lagarna helt plötsligt utan beslut i riksdagen skall gälla i Sverige. Det kan då uppstå en ganska absurd situation, eftersom man kan få en ny sorts internationell brottslighet, en polisiär brottslighet. Poliserna från utlandet beter sig kanske på ett sätt som inte stämmer överens med svenska lagar. Detta upplever jag som ganska absurt. Den här frågan tar ministern inte upp i svaret, och det är jag litet ledsen över. Jag förväntade mig ett rakt svar att svenska lagar verkligen skall gälla i Sverige och att brottslingar i Sverige skall jagas och tas om hand av poliser som kan och följer svensk lag. Eftersom jag inte får det svaret, lämnar ministern fältet öppet för tankar på att grunder för vårt rättsväsende skall tas bort i och med att de utländska poliserna följer de lagar som de är vana vid. Man kan lätt få den misstanken. Det är väldigt viktigt att se till att denna misstanke undanröjs. Slutmeningen i ministerns svar är ganska intressant. Han säger: ''Det finns inga färdiga strukturer eller samarbetsformer för det internationella polisarbetet som är tvingande för Sverige och som inte stämmer överens med vår syn på polisverksamheten''. Jag anser att denna mening är mycket kryptisk. Det hade varit bra om ministern hade varit tydligare och uttryckt sig mera klart. Vem skall ändra på vår syn? Varför skall vår syn ändras? Vad kan vi förvänta oss för krav på synförändring i framtiden? Ministern säger att man kan tvingas till en ny syn på polisverksamheten vid en EG-integration. Det vore väldigt spännande att höra vad ministern förutser för krav på synförändring i det svenska rättssamhället.

Herr talman! Jag är fullt medveten om och klar över att det -- som ministern sade i slutet av sitt inlägg -- finns ett stort behov av den här typen av internationellt samarbete, t.ex. när den svenska polisen är med och spanar på narkotikabrottslingar. Jag funderade över den sista meningen i ministerns svar: ''Det finns inga färdiga strukturer eller samarbetsformer för det internationella polisarbetet som är tvingande för Sverige och som inte stämmer överens med vår syn på polisverksamheten''. Det är detta som gör mig orolig. Jag är fullt på det klara med att svensk polis skall följa svenska lagar. I anledning av det som ministern sade i svaret och det som stod i tidningsartikeln, att utländsk polis kan få arbeta i Sverige utan att följa svensk lag, känner jag mig orolig, en oro som jag delar med många andra. Man undrar vad som kommer att hända. Vad kommer vi eventuellt att tvingas till? I dag är vi inte tvingade till någonting. Vi kan fritt träffa internationella överenskommelser. Vid ett integrationsarbete som förebereder ett medlemskap i EG blir vi kanske tvingade till någonting som vi inte känner för. Uttrycket ''som inte stämmer med överens med vår syn på polisverksamheten'' visar att det uppenbarligen finns saker och ting inom EG som inte stämmer överens med vår syn på polisverksamhet, och det sade ju också ministern. Vid ett integrationsarbete och inför ett medlemskap tvingas vi kanske till sådant som inte stämmer överens med vår syn. Det vore intressant att få veta inom vilka områden man kan förvänta sig att vi skall tvingas ändra vår syn. Vi behöver inte göra det i dag, men vi är inne i en process som det vore intressant att få upplysningar om. Vad kan vi förvänta oss för synförändringar? Jag anser att problemet ligger i vad vi kan förvänta oss av framtiden med hänsyn till detta. Dagens läge är ganska klart, så det oroar jag mig inte för, utan jag är orolig för framtiden.
Herr talman! Orsaken till min formulering i svaret är att det naturligtvis finns former för polissamarbete som i dag är främmande för oss. Dit hör möjligheten för polisen att arbeta på ett annat lands territorium. Det är inte möjligt enligt svensk lag. Vi har inte den samarbetsformen. Vi är mycket restriktiva också med tanke på att komma i närheten av ett sådant samarbete. Detta gäller också inom Norden, där vi sedan länge har haft ett utvecklat polisiärt samarbete. Det är klart att det finns ett internationellt samarbete. Jag avser då de internationella narkotikasambandsmän som finns posterade vid de svenska ambassaderna. Detta samarbete sker på nordisk basis. Jag anser att det är en mycket bra form för samarbete. Om man ser till hur vi såg på dessa frågor för 10--15 år sedan var detta med internationellt samarbete en nyhet. Jag kan tänka mig att det finns andra former för internationellt samarbete som vi i dag inte riktigt känner till, men som utvecklingen banar en väg för just på grund av att vi möter nya problem. Jag kan nämna att vi under de senaste veckorna har haft en stor ministerkonferens i Oslo om samarbetet på narkotikaområdet, där möjligheterna till internationellt samarbete diskuterades bl.a. för kontroll av den s.k. Balkanrutten. Längs denna finns länder som saknar möjligheter till teknisk kontroll av fordon och som gärna skulle vilja ha hjälp med denna. I varje fall en del länder är beredda att ge den hjälpen. Man kan också från svensk sida fundera över hur långt man skall gå i den formen av assistens. Jag tycker att man skall ha en öppen diskussion om var gränserna för det internationella samarbetet går. Vi deltar ganska aktivt i en diskussion med EG länderna om hur arbetet med polisiära frågor skall utformas. Framför allt får vi ta del av erfarenheter som de har, och det tycker vi är mycket viktigt. Om vi skulle bli medlemmar i EG får vi naturligtvis ta ställning till om vi kan ansluta oss till vissa överenskommelser som har träffats, huvudsakligen utanför det formella EG-maskineriet. Vi har varit observatörer och har inte deltagit på något traktatmässigt sätt i detta arbete. Jag vill säga till Carl Frick: Låt oss gärna ha en debatt, men övertolka inte det förhållande att vi faktiskt måste ha ett polisiärt samarbete! Vi har dock även ett mycket starkt behov av internationellt samarbete.
Fru talman! Det är självklart att vi måste ha ett bra internationellt samarbete i polisiära frågor. Det har vi i miljöpartiet aldrig tvekat inför. Speciellt i ett allt öppnare världssamhälle är det mycket viktigt. Det är också bra med en öppen diskussion, och det är därför som jag har tagit upp dessa frågor, som bekymrade mig mot bakgrund av artikeln i Dagens Nyheter. Jag får vara glad över att statsrådet säger att man känner mycket tveksamhet till olika former av utländsk polisverksamhet på svensk mark. Jag nöjer mig med det och tackar så mycket för svaret.

Herr talman! Krister Skånberg har ställt sju frågor om energipolitiken till mig. De första frågorna avser tidsplaner och handlingsplaner för kärnkraftsavvecklingen. Jag vill inledningsvis slå fast att de åtgärder som regeringen har föreslagit i den energipolitiska propositionen syftar till att skapa de praktiska förutsättningarna för att fullfölja åtagandet att ställa om det svenska energisystemet och avveckla kärnkraften till år Jag vill dessutom erinra om den trepartiöverenskommelse om energipolitiken som utgör grund för den energipolitiska propositionen. De tre partierna -- socialdemokraterna, folkpartiet liberalerna och centerpartiet -- är ense om att resultaten av hushållningen med el, tillförseln av el från miljöacceptabel kraftproduktion och möjligheterna att bibehålla internationellt konkurrenskraftiga elpriser avgör när kärnkraftsavvecklingen kan inledas och i vilken takt den kan ske. Regeringen föreslår i propositionen att denna riktlinje skall ersätta riksdagens tidigare beslut om bestämda årtal för start av avvecklingen. Vad gäller handlingsplanen för kärnkraftsavvecklingen, innehåller propositionen förslag till kraftfulla åtgärder för ökad hushållning med energi och en målmedveten satsning på utveckling av ny miljövänlig kraftproduktion. Regeringen kommer att årligen för riksdagen redovisa de resultat som har uppnåtts genom de energipolitiska programmen. I samband med redovisningen kommer regeringen att lägga fram förslag om de ytterligare åtgärder som är motiverade. Riksdagen och regeringen anger de förutsättningar som kraftföretagen och industrin skall arbeta inom. Någon detaljstyrning av företagens verksamhet, som Krister Skånberg tycks förespråka, bör däremot inte ske från statsmakternas sida. Det är kraftföretagens uppgift att med utgångspunkt i den av statsmakterna fastlagda energipolitiken planera och utveckla kraftsystemet så att landets behov av el blir tillgodosett. Krister Skånberg ställer också två frågor om effektivisering av elmarknaden och förslaget om en elbörs. Förslaget om en elbörs innebär att kraftproducenter skall kunna lösa in åtgärder för effektivisering hos eldistributörerna. Statens energiverk har föreslagit att en sådan modell prövas. Förslaget är dock inte särskilt utförligt, utan kan snarare kallas en principskiss. I den energipolitiska propositionen föreslår regeringen därför att förutsättningarna för en försöksverksamhet med elbörs undersöks. Därigenom kommer idén att konkretiseras innan beslut fattas om eventuella åtgärder. När förutsättningarna är klarlagda kan man ta ställning till hur en eventuell försöksverksamhet kan genomföras. Krister Skånberg tar också upp transiteringsrätten på det svenska stamnätet. I propositionen om näringspolitik för tillväxt har regeringen föreslagit vissa förändringar på den svenska elmarknaden. I samband med att statens vattenfallsverk ombildas till aktiebolag föreslås att stamnätet skall avskiljas och ges en mer fristående ställning. Syftet är bl.a. att främja en effektivare handel med el och en mer decentraliserad elproduktion. Regeringen har nyligen uppdragit åt statens energiverk att närmare utreda stamnätets framtida organisation och att redovisa resultatet senast den 1 november i år. I en fråga tar Krister Skånberg upp den s.k. balansprincipen. I den energipolitiska propositionen framhålls att elmarknadens aktörer har huvudansvaret för att ekonomiskt rimliga effektiviseringsåtgärder vidtas. Det innebär för elmarknaden att den s.k. balansprincipen bör gälla, dvs. att investeringar i eleffektivisering och hushållning bör genomföras så länge kostnaderna per kilowattimme inte överstiger kostnaderna för ny elproduktion. Samtidigt som regeringen beslutade om den energipolitiska propositionen gav regeringen statens energiverk i uppdrag att utföra vissa samordnings och utvärderingsuppgifter på energihushållningsområdet. Däri ingår att närmare granska teoribildningen och att utreda dess värde i det praktiska arbetet. Det gäller exempelvis teorier om integrerad resursanvändning och om balansprincipen. I sin sista fråga tar Krister Skånberg upp lönsamhetskraven inom energiförsörjningen och möjligheterna att genomföra miljömässigt angelägna investeringar. Särskilt pekas på att kraftbolagens kalkylränta vid investeringar vanligen är lägre, och avkastningstiderna längre, än hos många andra företag. Som jag tidigare har understrukit, är det kraftföretagens uppgift att med utgångspunkt i den av statsmakterna fastlagda energipolitiken planera och utveckla kraftsystemet så att landets behov av el blir tillgodosett. Energiinvesteringar är till största delen långsiktiga investeringar, som dessutom är mycket kapitalkrävande. Detta innebär att kraftbolagen, som Krister Skånberg påpekar, har ett långsiktigt perspektiv vid sina investeringsbedömningar. Återbetalningstiderna sätts till investeringens ekonomiska livslängd, och kalkylräntan motsvarar bl.a. kapitalkostnader och förväntad risk. Elanvändarna gör utifrån sina förutsättningar motsvarande bedömningar av livslängd och risk i sina investeringsprojekt. Det är således de enskilda företagen som har att fatta avgöranden om investeringar och att därvid bedöma förväntad avkastningstid och risk hos investeringsprojekten. Detta gäller såväl inom energisektorn som i andra industrisektorer.

Fru talman! När man skall lösa ett problem, är det ju viktigt med en problemanalys. Enligt min och jag tror hela den gröna rörelsens uppfattning, både i Sverige och utomlands, finns det på energisidan tre grundproblem. Jag brukar säga att problemen heter uran, fossila bränslen och ineffektiv energianvändning. Jag har tidigare ställt frågan till industriministern här i kammaren, om han är ense med den gröna rörelsen i fråga om grundproblemen. Det är nämligen viktigt vad man utgår ifrån, när man skall gå vidare med någon form av praktiskt handlingsprogram. Är industriministern ense med oss om att de stora problemen när det gäller energi heter uran, fossila bränslen och ineffektiv energianvändning? Vi har från miljöpartiet försökt att klara ut målstyrningen. Vi vill avveckla kärnkraften på kortare tid än till år 2010, men om vi nu utgår från 2010 konstaterar vi ganska säkert att det som står i energipropositionen inte räcker. Med andra ord: Om man extrapolerar satsningen på vindenergi och solvärme, finner man att man den vägen får försumbara energitillskott fram till år 2010. När det gäller biobränslen är resultatet detsamma. Om man börjar räkna på det som regeringen föreslår, kommer man fram till att det inte kommer att lyckas, som industriministern själv säger, att fullföja åtagandet att avveckla kärnkraften till år 2010. Det är ett åtagande som regering och riksdag har gjort gentemot svenska folket, och det gäller då att ta detta åtagande på allvar. Om de andra problemen, dvs. fossila bränslen och ineffektiv energianvändning, finns det väldigt litet i regeringens energiprogram och proposition, menar jag. Vi säger från miljöpartiet att koldioxidutsläppen skall minska med 85 %, men regeringen har inget mål. Energianvändningen skall effektiviseras med 2 % per år, säger vi från miljöpartiet, för att på 35 år nå det mål som Brundtlandkommissionen har satt upp för samtliga industriländer, nämligen en halvering av energianvändningen i industrivärlden. Instämmer industriministern i min problmanalys? Instämmer industriministern i min bedömning att vi behöver sätta upp konkreta mål? Det behövs ingen detaljstyrning, men man behöver ändå vidta vissa åtgärder. Som gammal ingenjör vet jag att man modifierar åtgärderna allteftersom man ser resultaten. Det är ungefär som att vrida på en vattenkran. Visar det sig att det rinner för långsamt, öppnar man kranen litet till. Det behövs ingen detaljreglering, som industriministern möjligtvis misstänker oss miljöpartister för att vilja ha, men det krävs åtgärder som styr i rätt riktning och med ungefär rätt omfattning.

Fru talman! Krister Skånberg är inte nöjd med mitt besked när det gäller avvecklingstidpunkten för kärnkraften. Det kan naturligtvis uttryckas på många olika sätt. Jag kan bara säga att jag står för det beslut som riksdagen har fattat i den här frågan. Det betyder att år 2010 skall kärnkraften vara borta. Den politik som vi nu lägger upp i den energiproposition som för närvarande behandlas i utskottet skall leda till det resultatet. Där har vi olika strategier. Efter vad jag förstår vill Krister Skånberg ha en mer detaljerad uppläggning i en handlingsplan. Vi har ställt upp mål och angett vad vi skall uppnå. Sedan säger vi att vi varje år skall pröva hur långt vi har kommit. Vi skall redovisa det för riksdagen och få en debatt och en prövning här av om de uppnådda resultaten är tillräckliga, om vi måste sätta in ytterligare styrmedel eller något sådant. Jag tycker att det är en mycket bättre uppläggning att ha denna kontinuerliga prövning av resultaten av den politik som man för, än att lägga fast handlingsplaner långt i förväg utan att veta så mycket om deras innehåll. Krister Skånberg går sedan in på energipropositionen. Den skall ju behandlas här i riksdagen om någon vecka. Jag tycker att man kan avvakta utskottets behandling av propositionen innan man tar den diskussionen. När det sedan gäller signalerna, kan jag inte se annat än att de signaler som vi har gett är mycket tydliga. Vi har sagt att det beslut som gäller kärnkraftsavvecklingen -- som har fattats flera gånger av riksdagen och som har upprepats i propositionen -- är det som gäller. Vi har också anvisat en rad olika medel för att nå fram till det målet. Det är naturligtvis utomordentligt klara signaler till industrin. Den här prövningen varje år skall ju bl.a. gå ut på att se om industrin har tagit det här på allvar. Om man struntar i vad riksdagen säger och den politik som vi här drar upp riktlinjer för, måste vi naturligtvis fullfölja vår politik genom att ge de tydligare signaler som i så fall behövs. Men vi behöver inte göra det förrän vi konstaterat att man inte bryr sig om detta. Jag tycker att det är för tidigt att dra den slutsatsen i dag. Vi har ju sagt i propositionen att energiverket eller det verk som kommer efter energiverket bör titta närmare på frågan om elbörs. Det är en lös principskiss som har redovisats för mig i ett brev från energiverket. Det behövs mycket mer av konkretisering av hur det skall fungera för att man skall kunna ta ställning till om det är en bra metod. Är det så, skall vi naturligtvis använda oss av den. Det behöver vi inte diskutera mer. Lars Norberg talade om problemanalysen och grundproblemen. För mig är grundproblemen flera än de som Lars Norberg räknar upp. Det är naturligtvis miljöproblemen. Där utgör ju uran, fossila bränslen och att man slösar med energi -- den sista punkten avser väl detta -- ett viktigt problem. Men det är många andra problem som jag tycker är viktiga i energipolitiken. Det gäller att få fram tillräcklig elenergi för att vi skall kunna klara alla de behov som vi har för att förbättra miljön ute i industrin, för att förbättra miljön över huvud taget och för att åstadkomma den välfärd som människor eftersträvar och den sysselsättning som vi behöver i det här landet. Det är också viktiga grundfrågor för energipolitiken. Därför är det litet mer komplicerat, och problemen är litet fler än de som Lars Norberg räknar upp. Enfrågepartiet har en benägenhet att förenkla verkligheten, och det gör Lars Norberg i det här avseendet. Har vi inget mål när det gäller koldioxidproblemet? Ja, vi har lagt fram en koldioxidstrategi som innebär att år 2000 skall det inte vara mer utsläpp av koldioxid än vad det är i dag. Det är ett ganska tufft program. Det är ett program som vi är överens med de olika regeringarna inom EG om. Det skall vi driva i samband med den konferens som skall ske på världsnivå. Det behövs naturligtvis konkreta mål, som Lars Norberg säger. Vi har ställt upp ett konkret mål. Det är ett ganska tufft mål att avveckla kärnkraften fram till år 2010. Det skall förverkligas med olika medel.

Fru talman! Jag tror att den första gången som jag träffade industriministern var på ett möte med Nordiska rådet. Då kom vi in på hur man antingen kan spetsa till en debatt eller hur man kan samarbeta. Jag är känd för att vara en samarbetsmänniska. Jag uppskattar det svar som industriministern gav med ett personligt ställningstagande till detta. Jag uppfattar det som att industriministern kommer att göra allt som står i hans makt för att det här målet skall uppnås, och det är inte litet det. Det finns stora möjligheter att verka både i den nuvarande ställningen och om det skulle slumpa sig så illa att det blir i opposition. I den frågan, industriministern, är vi bundsförvanter. Sedan har vi olika förväntningar på hur det på bästa sätt skall gå till. Jag tror inte att myndigheterna bör, och egentligen inte heller kan, detaljstyra företagens verksamhet. Historiskt finns det inte särskilt goda exempel på det. Vad som behövs är en inriktning, generella styrmedel, en förväntan att de ger önskad verkan och själva trovärdigheten. Industriministern kom in på detta hur aktörerna -- industriministern nämnde kanske inte just det begreppet -- uppfattar de här signalerna. Där har vi, det vet vi, litet olika uppfattningar. Jag tycker att de olika pressuttalanden som företagen gjorde tyvärr inte styrker att man har uppfattat signalerna så, att nu är det allvar och nu har omställningsprocessen börjat. Men det kan ju komma, och det kommer framför allt den dagen när man känner att det lönar sig, eftersom företagen ju inte är på marknaden bara för att göra nytta, utan de vill också förfärligt gärna tjäna pengar. En del sätter det här målet att tjäna pengar långt före alla andra mål. Det är här elbörsen kommer in. Industriverket skriver att som det nu fungerar säljer kraftbolagen energi i stället för den nytta som energin ger. Det gäller att bryta det, och där beskriver man -- man kan diskutera om det är utförligt eller inte -- hur en elbörs skulle kunna fungera. Jag vill gärna ha reda på hur man kommer att pröva detta från statens sida.

Fru talman! Det är glädjande att två stora tyska kraftföretag och åtminstone en delstat, Schleswig Holstein har sagt att man skall avveckla kärnkraften. Jag träffade representanter för delstaten Schleswig-Holstein så sent som i går och väntar mer detaljerade besked därifrån och också om vad kraftföretagen sagt. Men det är mycket glädjande, jag håller med om det. När det gäller kraftbolagens agerande är det mycket bra att Vattenfall har startat projektet Uppdrag 2000. Men det är inte lika roligt med den attityd till effektivisering som Vattenfall intar när verket nu skall kommersialieras. Risken är att man ser till kortsiktiga kommersiella intressen så att man nedvärderar möjligheterna. I stället för att uppmuntra människor att gå vidare på den inslagna vägen, det är ju ändå många som har hört talas om detta och varit inblandade, skickar man i praktiken ut signaler som säger: Det här skall vi ta det litet lungt med. Jag har under den senaste veckan besökt några energiverk. Framför allt från Lund men också från Helsingborg kommer rapporter om att man uppfattar signaler från Sydkraft som innebär: Det vi sade om att effektivisera är nog intressant, men nu gäller det att sälja kraft i stället. Det gäller att kraftbolagen själva lever upp till balansprincipen. Vem har då glädje av den? Jo, det har egentligen alla parter, eftersom balansprincipen innebär att man skall göra det som lönar sig bäst. Konsumenten, kraftbolgen, distributörerna, kunderna och även samhället kommer att ha glädje och nytta av att tillämpa balansprincipen. Frågan är då vad man från samhällets sida kommer att göra för att hävda denna balansprincip. Ja, man kan koppla det till morötter eller till att försöka överbrygga det lönsamhetsgap som jag också talade om. De som vill göra investeringar i effektiv energianvändning kan tillförsäkras åtminstone samma villkor som vid kraftutbyggnad. Man kan också koppla det hela till koncessionsvillkor, dvs. att man inte får bygga ut förrän man har visat att det är billigast. Jag vill fråga industriministern hur han ser på detta.
Fru talman! Jag vill gärna avvakta de resultat och de bedömningar som vi kommer att få från våra myndigheter i dessa frågor innan jag är beredd att gå in i en teknisk debatt om hur detta skall utformas i framtiden. Men jag är, liksom Krister Skånberg, övertygad om att balansprincipen innebär fördelar för både konsumenter och producenter.

Jag får meddela att anslag nu har satts upp om att detta sammanträde skall fortsätta efter kl. 19.00.